Herr talman! Statsrådet sade att ”någon gång kan ni från centern våga hålla i skaftet och erkänna att större kommuner behövs för att man skall kunna göra insatser på det regionala planet”. Som statsrådet känner till genomfördes kommunreformen helt den 1 januari 1971 i Kronobergs län. Centerpartiet är där mycket starkt och har ett stort inflytande i kommunerna i Kronobergs län. Vad som diskuteras här är om just de kommungränser som drogs upp när kommunblocken bestämdes är de absolut bästa i samtliga fall. Om man i dag skulle göra den nya kommunindelningen tror jag inte det är säkert att kommunblocken skulle se ut så som de blev fastlagda vid kommunindelningsreformen. I mitt län vet jag att vi skulle ha velat göra många justeringar eftersom vissa kommunblock blev svaga.
Herr talman! Jag har en känsla av att vi börjar att upprepa argumenten, och jag skall därför fatta mig mycket kort. Jag vill bara slå 87 fast att det som statsrådet Lundkvist säger om att det är möjligt att kommunala förtroendemän har hamnat i händerna på företagare och starka ekonomiska intressen får stå för statsrådets räkning. Jag tror att de kommunala förtroendemännen har en bättre grund än så för sina ställningstaganden och gör en allsidig bedömning av utvecklingen och utvecklingsmöjligheterna i kommunerna. Jag har inte missat innebörden i den här kommunindelningsreformen; jag bara ser utvecklingen. Det är naturligtvis styckevis och delt man ser, men reformens verkningar är delvis negativa, och det oroar mig. Vi har fått den här ansvällningen, som vi har talat om, på den kommunalekonomiska sidan. Vi har de centralistiska tendenserna att flytta ålderdomshem och liknande in mot kommunens centralort, och vi har det långa avståndet mellan kommuninvånarna och beslutsfattarna. Det finns här negativa tendenser som jag är orolig över, samtidigt som jag inte kan finna att vi — i varje fall inte i Hälsingland — har vunnit någonting regionalpolitiskt. Statsrådet Lundkvist säger att det är för tidigt att göra en utvärdering, för tidigt att redovisa betydande resultat. Jag har inte begärt några betydande resultat, jag har begärt något litet hopp, någonting som kunde tyda på en bättre regionalpolitisk utveckling i de här nya storkommunerna. Till sist vill jag än en gång understryka den möjlighet som riksdagen har velat ge regeringen att underlåta att förordna om indelningsändring när speciella omständigheter kan föreligga. Jag menar att här har regeringen en chans att lägga grunden till en positiv utveckling också för de kommuner som vill förbli självständiga kommuner. Det skulle verkligen vara Önskvärt att regeringen, när den så småningom skall ta ställning till Alftafrågan som jag har tagit upp här, fattade ett positivt beslut. Jag tror att ett beslut om en indelningsändring skulle hälsas med tillfredsställelse inte bara i den berörda kommunen utan också på övriga håll inom kommunblocket. Och det skulle också underlätta arbetet i framtiden, det skulle skapa goda arbetsoch utvecklingsmöjligheter för de berörda kommunerna i södra Hälsingland.
Herr talman! Det finns naturligtvis ingen reform som vi fattat beslut om — nära nog i varje fall — som inte har både fördelar och nackdelar. Och jag vill givetvis inte generellt säga att det är bara fördelar med den här reformen. Det finns också problem som måste lösas i anslutning till den; det är jag mycket väl medveten om. Men man måste ju bestämma sig för en linje där fördelarna överväger nackdelarna. Vi har på den grunden funnit att detta är en reform som vi måste arbeta för och fullföja konsekvent. Sedan har jag naturligtvis inte sagt att det är något speciellt fel på de kommunala förtroendemännen i de små kommunerna i den mån som de har svårigheter att hävda sig mot enskilda starka ekonomiska intressen. Det är ju fråga om vilka resurser som finns i en kommun för att kunna balansera sådana starka intressen, och de små kommunerna har ofta haft betydande svårigheter på den punkten. Till sist vill jag säga till herr Gustavsson i Alvesta att det självfallet har funnits skäl att i vissa sammanhang se på den kommunblocksindelning som gjordes 1964. Vi har gjort det, och det har skett vissa omprövningar. Riksdagen angav principen för hur dessa omprövningar skall läggas upp. Det gällde ju inte att förändra den principiella inriktningen i stort av kommunindelningsreformen utan att göra de förändringar i indelningen som utvecklingen efter 1964 kunde motivera. Självfallet skall det vara så. Det är givetvis också riktigt att det i riksdagsbeslutet finns anvisat att därest man nu inför sammanläggningen skulle finna att utvecklingen har gått i sådan riktning att en sammanläggning över huvud taget i ett speciellt block inte är motiverad, så har regeringen möjlighet att avstå från att göra en sådan sammanläggning. Då går så att säga den kommunblocksindelningen ut ur planen. Det är ju frågor som får prövas från fall till fall. Men vad jag hela tiden har velat markera i den här debatten är att den prövningen inte kan ske på de lösa grunder och enligt de generella negativa värderingar av hela reformen som sådan som jag tyckte interpellanten gav uttryck för i sitt anförande.

Herr talman! Herr Eriksson i Bäckmora har frågat jordbruksministern om han vill medverka till att det i riksplanerapporten ”Hushållning med mark och vatten” framförda förslaget om ytterligare utredningar under medverkan av naturvårdsverket beträffande fortsatt utbyggnad av vattenkraft i bl.a. södra Norrland snarast kommer till stånd och att inga ingrepp sker under den tid utredningen pågår. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Herr Eriksson redovisar i sin interpellation de synpunkter som förts fram i departementspromemorian , Hushållning med mark och vatten, beträffande vattenkraftsutbyggnad i bl.a. södra Norrland. Han hänvisar också till förslaget i promemorian att utbyggnadsplaner i fråga om vissa sträckor av de sydnorrländska älvarna skall prövas i en för naturvårdsverket och de aktuella kraftföretagen gemensam utredning. Departementspromemorian är för närvarande ute på remiss, och jag anser det inte möjligt att ta ställning till förslaget om utredning förrän remissmaterialet har kunnat bedömas. I promemorian har förts fram förslag om ett stort antal och i vissa fall ganska omfattande utredningsprojekt. Det blir nödvändigt att bedöma dessa med hänsyn till inbördes angelägenhetsgrad och till tillgängliga utredningsresurser. Som jag tidigare framfört är det regeringens avsikt att i en proposition till höstriksdagen anmäla sina principiella ställningstaganden angående en fortsatt fysisk riksplanering. Utgångspunkten för herr Erikssons interpellation är en fråga som för närvarande prövas av vattendomstol. Prövningen sker enligt de regler i vattenlagen som gäller för ärenden anhängiggjorda före den 1 januari 1972, vilket innebär att domstolen har att avgöra om underställning skall ske till Kungl. Maj:t. Som herr Eriksson påpekat redovisas i departementspromemorian betydande friluftslivsoch naturvårdsintressen för Ljusnans dalgång. Skulle någon fråga som rör dessa intressen komma under Kungl. Maj:ts prövning, kommer regeringen inte att ta ställning i ärendet förrän remissinstansernas synpunkter föreligger på den redovisning och det förslag rörande Ljusnan som lämnas i promemorian.

Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret på min interpellation. Mera konkret riktar sig ju min interpellation mot det nya hotet om utbyggnad av Ljusnan i västra Hälsingland. Frågan om kraftverksutbyggnad i den kvarvarande oreglerade delen av Ljusnan har mött ett så kraftigt motstånd att man nära nog kan tala om en folkresning. Inför den miljöförstöring som hotar har människorna i de här bygderna känt sitt ansvar för bevarandet av vad som återstår av orörd natur och de skönhetsvärden som vid en utbyggnad går till spillo. När jag använder ordet folkresning kanske det låter tilltaget i överkant, men faktum är — och det vill jag framhålla här — att aktionsgruppen Rädda Ljusnan redovisar mellan 17 000 och 18 000 namnunderskrifter på protestlistor mot en utbyggnad. Av kommunens befolkning över 15 år har fler än hälften eller 10 000 uttalat sig mot en utbyggnad. 35 olika föreningar inom kommunen, representerande skilda politiska och ideella intressen, har likaså uttalat sig mot en utbyggnad. Av Ljusdalskommunens nämnder har byggnadsnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden samt vattenoch gatunämnden utifrån de intressen som de företräder uttalat sig mot en utbyggnad. Och senast har Ljusdals kommunfullmäktige med 29 röster mot 20 gått emot en utbyggnad, när fullmäktige haft att yttra sig över ärendet. Jag menar att en sådan kraftig opinionsyttring kan man inte utan vidare nonchalera. De myndigheter som har att fatta beslut i frågan huruvida utbyggnad skall tillåtas eller ej måste även ta hänsyn till en så utbredd folkmening som vill slå vakt om naturvårdsintressena. Denna folkmening bör, menar jag, väga tungt i bedömningen. De naturvårdsintressen som här kommer till uttryck har också stöd i lagstiftningen genom bestämmelsen i 2 kap. 38 andra styckets sista mening i vattenlagen, som jag också här vill åberopa. Enligt min mening måste kraftverksintressena få vika för att åt eftervärlden bevara den sista delen av Ljusnans dalgång sådan naturen en gång har format dess flöde genom Hälsingland. Älven bildar här i vissa avsnitt ett flertal forsar med mellanliggande sel med betydande och särpräglade skönhetsvärden. Vid en utbyggnad försvinner dessa och landskapsbilden förändras radikalt. Omfattande erosionsskador är att befara som kommer att förfula landskapsbilden, och oersättliga värden går till spillo. Sysselsättningspolitiska motiv utgör i flera fall huvudargumentet för en utbyggnad av älven. Självfallet vill jag inte på något sätt nonchalera dessa. Detta är en mycket viktig faktor för Ljusdalsregionen, men den har enligt min och mångas mening kortidsverkan. I ett längre tidsperspektiv får sysselsättningseffekten mindre betydelse, medan de negativa miljöeffekterna består på lång sikt — ja, för all framtid. Det måste därför i en aktiv regionalpolitik med långtidsverkan finnas andra sysselsättningsskapande åtgärder att sätta in. Vi måste göra klart för alla att efter en utbyggnad av älven kommer ingen sysselsättning, men då har man redan fördärvat värdefulla, nu orörda älvsträckor, som är särskilt värdefulla för den vetenskapliga naturvården, för friluftslivet och för kulturminnesvården. Däri ligger för kommunen och för medborgarna stora ekonomiska värden, som vid sidan av en aktiv industrilokalisering ger outvecklade områden möjligheter till turism, byggd på de särskilda skönhets-, fiskeoch naturvärden som kommunens geografiska område erbjuder. Detta är ganska allmänt omvittnat. Och om man ställer förlusten av dessa tillgångar mot det ringa bidrag till kraftförsörjningen som en vattenkraftsutbyggnad ger, så måste svaret bli ett nej till en utbyggnad. Herr talman! Att jag har dragit denna fråga inför riksdagen är i första hand betingat av ett lokalt intresse med stor uppslutning bakom, vilket också har tagit sig uttryck i en massopinion som motsätter sig en utbyggnad. Men frågan har också sitt riksintresse. Långt utanför Ljusdals gränser har röster höjts mot en utbyggnad.

Jag har noterat det med särskild tillfredsställelse. Departementspromemorian är nu ute på remiss, och i interpellationssvaret framhåller civilministern bl.a. att han på grund härav inte finner det möjligt ”att ta ställning till förslaget om utredning förrän remissmaterialet har kunnat bedömas”. Jag kan förstå det skälet, och jag kan dela den synpunkten. Men samma skäl tycker jag bör gälla för de utbyggnader som nu planeras och som dikteras av privata vinstintressen. Dessa intressen bör också enligt min mening avvakta remissyttranden och utredningar, ty om dessa exploatörer får fullfölja sina utbyggnadsplaner nu, så finns det ingenting kvar att utreda när det gäller ställningstagandet till den fysiska riksplaneringen. Och så kan man väl inte ha menat. Som civilministern framhållit i interpellationssvaret avser regeringen att till höstriksdagen i en proposition anmäla sina principiella ställningstaganden, och till dess menar jag att allt planeringsarbete bör avbrytas i avvaktan härpå. Detta måste också gälla Ljusnan, vilken som jag tidigare sagt finns särskilt omnämnd i departementspromemorian. Jag tar mig därför friheten vädja till civilministern och till regeringen att författningsenligt eller på annat sätt försöka åstadkomma ett uppskov med prövningen rörande tillåtligheten av en utbyggnad i Ljusnan, intill dess en utredning har klarlagt de värden i orörda älvar som enligt departementspromemorian bör bevaras för framtiden. Här gäller det att se upp, så att inte privata vinstintressen så att säga fem minuter före tolv utnyttjar en tillfällig frist, innan remisyttrandena inkommit och behandlats och regeringen har hunnit ta ställning till och för riksdagen framlägga sin proposition om den fysiska riksplaneringen. I avslutningen av interpellationssvaret säger civilministern följande, som jag noterar som delvis positivt: ”Som herr Eriksson påpekat redovisas i departementspromemorian betydande friluftslivsoch naturvårdsintressen för Ljusnans dalgång.

Herr talman! Med det anförda och med de förhoppningar som jag här har givit uttryck åt ber jag att få tacka civilministern för svaret.

Herr talman! Enligt uppgift är det Bergvik och Ala AB, AB Hälsingekraft och Voxnans Kraft AB som har begärt tillstånd att få bygga ut i Ljusnan. Mig veterligen har bolagen i Norrland aldrig ägt rätt till vattenområdena. I den lilla boken ”Sveriges natur” sägs det ganska fränt ifrån att man inte skall tillåta kapitalisterna att stjäla Ljusnan från folket. Det är märkligt att bolag, som icke kan ha äganderätt i Ljusnan, kan få göra framställningar om att få bygga ut där. Inom rättsväsendet är det inte fråga om att ha rätt, utan det är fråga om makt. Och bolagen har tydligen en enastående stor makt.

Men om flottningen skulle upphöra har kronan att bevaka att fisket i älvarna bevaras ägandemässig och hävdas av kronan. Nu frågar jag om kronan hävdat detta intresse sedan dess. Jag har här också anledning att erinra om att år 1909 avläts en redogörelse för de ecklesiastika boställena i Jämtland och Härjedalen. Det var kammarrättsrådet juris utredningsdoktor Gabriel Thulin som avlämnade detta utlåtande. Där kan man ganska tydligt läsa att det fanns många tvister rörande vissa vattenrätter uppe i Norrland. Bolagen har endast haft de avverkningsrätter som löd på mellan 25 och 50 år. Av byamän köpte de uppe i Hede vissa skogsområden. Därtill skulle de äga rätt att få flotta på floderna och utnyttja vattenområdet under upp till 45 år. Äganderätten kvarstår hos kronan, men nyttjanderätten låg kvar hos bygdebefolkningen över huvud taget. För att de människor som bodde i stora Ljusnans dalgång skulle kunna hävda sin nyttjanderätt, förutsatte man att kronan skulle hävda sin äganderätt. Svartviksbolaget i Vemdalen hade tvist med Kungl. Maj:t, men det finns flera domstolsutslag. Det visade sig att häradsrätten gav bolaget en del bakslag. Målet gick sedan till hovrätten och därpå till högsta domstolen. Kronan fick rätt på de olika nyttigheter som bolaget sagt sig förvärva i dom den 29 januari 1901. Samma sak gäller Bergvik och Ala AB. Detta bolag har aldrig förvärvat någon äganderätt och kunde icke göra det; nyttjanderätten hade förbehållits befolkningen. I tvist mellan Kungl. Maj:t och kronan samt Ljusne-Voxna bolag förklarades att bolagets handlingar genom dom 31 oktober 1899 förklarades icke vara gällande.

Bolaget måste dels återersätta värdena, dels betala rättegångskostnaderna. Det är mycket märkligt att det icke har uppmärksammats att staten av ålder har hävdat bygdebefolkningens möjligheter att utnyttja älvarna för fiske. Det var också endast kronans laxfisken som man kunde så att säga stänga för allmänheten, därför att det var kronan som var ägaren. Men även om man sökte att med äganderätt överföra dessa laxfisken eller andra rättigheter till enskild, gällde icke överlåtelsen, eftersom kronans äganderätt inte kunde överlåtas. Likaså är det märkligt att vi genom den nya fastighetsbildningslagens tillkomst i Sverige nu får uppleva att bolagen lägger beslag på mer och mer av kronans egendom eller egendom som allmänheten har rätt att nyttja. Just i går fick jag reda på att man inom det län som jag bor i håller på att rita nya kartor över områdena utefter kusten mellan Gävle och ner till Stockholms län. På de kartorna lägger man in alla gamla skär som vi har nyttjat sedan urminnes tider, men äganderätten ligger kvar hos kronan. Två av skären har varit nyttjade av min släkt sedan 1700-talet, men vi har endast en urminnes nyttjanderätt och aldrig ägt dem, utan de är kronans egendom. Nu visar det sig att ett bolag kommer och tar hand om och beslagtar alla dessa skär, som har varit tillgängliga för allmänheten, och utnyttjar dem till att avverka skogen där; sedan kommer bolaget givetvis att utkräva arrenden.

Jag förstår därför inte att det här talas om att vattendomstolen skall pröva ärendet. Har kronan begärt hos vattendomstolen att få utbyggnaden prövad? Det måste ju vara kronan som skall begära att man skall göra en utbyggnad, om det skall bli en sådan, men en sådan framställning har väl inte gjorts.

Gamla jordbrukare, skogsarbetare och andra som är bosatta där får finna sig i att Bergvik och Ala och Philipsons i Stockholm kan stämma dessa gamla nyttjanderättsinnehavare för tjuvfiske på vatten de har rätt till. Jag förstår väl att civilministern kanske inte har sysslat med sådana vardagliga ärenden, men detta är en utveckling som är oroväckande. När vi möter människorna ute i olika bygder frågar de, om inte regeringen och riksdagen har makten att besluta hur kronans egendom skall nyttjas. Är inte vissa värden av sådan omfattning att de måste skyddas? Herr talman! Det sades alldeles nyss att starka ekonmiska intressen kommer till synes inom vissa orter och att de kan styra utvecklingen i kommunerna. Låt mig bara säga att det är farligt om dessa starka bolagsintressen och andra ekonomiska intressen nu skall skötas så, att andra människors rätt blir av ringa värde.

Det är just det här som herr Eriksson i Bäckmora har påtalat. Det är rimligt och riktigt att människorna där uppe reagerar, men man borde reagera än mera, därför att kronan inte bevakar sin rätt utan man låter det gå år ut och år in och ingenting sker. Man borde väl ändå år 1972 ha en riktig rättsordning. Det gick att ha rättslöshet på 1600-talet, men nu är vi tillbaka där, trots att vi nu befinner oss i en annan situation som gör att skadorna blir vida större av en felaktig behandling av sådana ärenden än vad de kunde vara på 1600-talet.

Men 1689 kom en kungl. proposition, vari föreskrevs att man tog tillbaka till kronan allt det stulna. Det är mycket intressant att läsa vad ridderskapet och adeln skrev i sina protokoll om vad som skedde på 1600-talet och exempelvis 1765. Jag skulle vilja vädja till statsrådet att undersöka om inte vi skall gå den rätta vägen. Även om kronan skall klås på allt, bör man även från samhällets sida ha rätt att kräva att också samhällets gemensamma rätt måste kunna bevakas av dem som är satta till det. Det är orimligt med den rättslöshet vi har nu. Den måste på något sätt stoppas upp.
Herr talman! Som herr Lundberg förmodligen känner till redovisar vi i promemorian Hushållning med mark och vatten, hur vi menar att man bör stärka samhällets möjligheter att öva inflytande på hur vi skall utnyttja våra markoch vattentillgångar. Vi redovisar också i anslutning till den här promemorian en del förslag till lagstiftning som kommer att göra det möjligt för oss att hantera de här frågorna i en annan ordning än vi har kunnat göra tidigare.
Herr talman! Det låter väldigt bra att man skall stärka kronans möjligheter att bevaka sina intressen. Men tycker statsrådet att det är rimligt att bolag nu lägger beslag på kronans markoch vattenområden och sedan säljer dem till samhället, dels till staten, dels till kommuner och landsting, för mycket stora pengar? Det vore väl ändå rimligare att säga att samhället skulle väl åtminstone ha rätt att återfå sin egendom och kräva arrende för den tid då man har nyttjat alla dessa stora markområden utan att betala någon som helst avgift. Det är väl där själva kärnpunkten ligger. Det borde väl vara rimligt att man åtminstone försökte gå igenom handlingarna för att undersöka vad som skedde i fråga om Ljusnans dalgång och även sjöområdena i övrigt. Jag har samlat ett mycket rikligt material, och det vore önskvärt att man verkligen grundligt tittade på den här frågan och ägnade den uppmärksamhet.
Herr talman! De ärenden som vi har att handlägga får vi handlägga enligt den lagstiftning som gäller. Tycker vi att den lagstiftningen är felaktig, får vi göra om den, och det är vad regeringen lägger fram förslag om.
Herr talman! Lagstiftningen måste gälla för bolagen men även för jordbrukare, skogsarbetare och bruksarbetare. I dag gäller de gamla rättigheterna när bolagen godtyckligt tar för sig, men de gäller inte för bonden, skogsarbetaren eller bruksarbetaren. Här föreligger en skillnad. Lagen skall gälla för alla. Man kan säga att det är ett teoretiskt tal och att den får tillämpas praktiskt, men vore det inte angeläget att praktiskt tillämpa lagen så, att den gäller för alla?

att nedbringa brottsligheten att nedbringa brottsligheten Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat statsministern om regeringen avser att lägga fram något program för åtgärder i syfte att nedbringa brottsligheten och vilka åtgärder regeringen avser vidta för att förhindra att de utländska brottssyndikaten får ytterligare fotfäste i Sverige. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Vidare har herr Henmark frågat mig vilka åtgärder jag anser att man från samhällets sida kan vidta för att motverka den starka ökningen av antalet postoch bankrån och minska riskerna i samband med sådana rån för berörd personal och allmänhet. Jag avser att besvara interpellationerna i ett sammanhang. För att få ett mått på brottslighetens omfattning och utveckling förs sedan lång tid tillbaka statistik över antalet brott som har kommit till polisens kännedom. Under årens lopp har statistiken påverkats av olika faktorer, såsom brottsbalkens ikraftträdande, polisens förstatligande och ändringar i statistikrapporteringen. fr.o.m. år 1968, då en omläggning skedde av statistiken, har denna upprättats efter enhetliga principer. Det innebär att jämförelser mellan de statistiska uppgifterna för åren före och efter år 1968 är mycket vanskliga att göra. Man får också räkna med att det efter omläggningen tar en viss tid innan personalen är så intränad med de nya rutinerna att statistiken blir tillförlitlig. Jag tror dock att uppgifterna för åren efter 1970 bör kunna användas som utgångspunkt för någorlunda tillförlitliga jämförelser sinsemellan. En annan svårighet när det gäller att få ett begrepp om brottslighetens utveckling är att vi bara har preliminär statistik för åren 1970 och 1971. En jämförelse mellan den preliminära och slutliga statistiken för åren 1968 och 1969 visar väsentliga skillnader. Enligt den preliminära statistiken ökade sålunda antalet anmälningar med totalt ca 12 000 från år 1968 till år 1969 medan antalet enligt den slutliga statistiken sjönk med ca 13 000. När man skall bedöma brottslighetens utveckling mot bakgrund av brottsstatistiken måste också beaktas att många brott aldrig kommer till polisens kännedom. En ändrad anmälningsbenägenhet hos allmänheten i den ena eller andra riktningen, t.ex. på grund av ändrade försäkringsvillkor och självriskbelopp eller en ökad insats från polisens sida kan väsentligt ändra polisstatistikens siffror utan att någon ändring i den faktiska brottsligheten har inträffat. Vidare gäller att många anmälda brott vid utredning visar sig inte vara brott. Det är bl.a. mot bakgrunden av vad jag nu har sagt som man bör bedöma den redovisade brottsstatistiken. Härav framgår att jämförelser mellan de senaste årens siffror och siffrorna för åren före — och närmast efter — 1968 är synnerligen vanskliga att göra. När det gäller siffrorna för åren efter 1967 bör också beaktas de skillnader som har visat sig föreligga mellan den preliminära och den slutliga statistiken för åren 1968 och 1969. För åren 1970 och 1971 är de slutliga siffrorna inte klara. Enligt den preliminära statistiken har antalet brott som har kommit till polisens kännedom ökat väsentligt under år 1971 i förhållande till år 1970. Å andra sidan har enligt samma statistik antalet brott minskat avsevärt fr.o.m. juli 1971. Jag är inte beredd att nu dra några slutsatser av vare sig det ena eller det andra förhållandet. Med vad jag nu har sagt har jag velat klargöra att vi skall vara mycket försiktiga med att lägga brottsstatistiken till grund för kriminalpolitiska åtgärder. Emellertid vill jag inte bestrida att brottslighetens omfattning inger oro. Därför har polisens resurser förstärkts betydligt under de senaste åren. Jag har vid flera tillfällen tidigare här i kammaren redogjort för omfattningen av dessa personella och materiella förstärkningar och skall inte nu upprepa detta. Emellertid vill jag erinra om att en sakkunnig nyligen har tillkallats för att utreda frågan om åtgärder för att förbättra polisens arbetsförhållanden i Stockholm. Det sägs ibland att man ser för få poliser ute på gatorna. Patrullering i bil är självfallet i många fall effektiv, eftersom en radiobil dels kan avpatrullera ett större område, dels snabbt nå platsen för en inträffad händelse. Men det förhåller sig måhända även så, att åsynen av fotpatrullerande polis kan inge allmänheten en känsla av trygghet som polismän i bil inte kan. Ökad fotpatrullering måste också anses ha en väsentlig brottsförebyggande effekt. Inom polisen strävar man därför efter att öka fotpatrulleringen. För att komma till rätta med den omfattande brottsligheten är det viktigt att rättsväsendets resurser i särskilt hög grad inriktas på att angripa den grövre brottsligheten. Genom nyligen gjorda ändringar i polisoch åklagarinstruktionerna har möjligheterna att ge rapporteftergift och underlåta åtal för vissa snatteribrott vidgats. Vidare pågår utredning, som syftar till att ge åklagarna vidgade möjligheter att underlåta åtal. Detta innebär inte att samhället avstår från åtgärder mot dylika brott. Meningen är i stället att andra åtgärder än åtal skall vidtas. Kampen mot brottsligheten förs på en mycket bred front. De förebyggande åtgärderna är av mycket stor betydelse. Om man skall komma till rätta med den brottslighet som beror på social missanpassning, är det särskilt angeläget att åtgärder vidtas på ett så tidigt stadium som möjligt. Ett stort ansvar i fråga om den brottsförebyggande verksamheten ligger såväl på de organ i samhället som har ansvaret för den sociala miljöns utformning som på skolan och barnaoch ungdomsvården. Inom den nya skolan framhävs känslan av ansvar för medmänniskors rätt till liv, hälsa och integritet samt allmän och enskild egendom. Jag hoppas att det ökade samarbete mellan barnavårdsnämnd, skola och polis som har påbörjats genom inrättande av kommunala samarbetsorgan skall leda till att man på ett effektivare sätt än hittills kan förebygga och motverka brottslighet och annan missanpassning bland barn och ungdom. I den proposition om åtgärder mot narkotikamissbruket som nu ligger på riksdagens bord föreslås bl.a. en ökad satsning på de lokala samarbetsorganen för barnavård, skola och polis. För att komma till rätta med ungdomsbrottsligheten krävs, utöver den rent brottsförebyggande verksamhet som en effektiv polisövervakning innebär, åtgärder för att skapa gynnsammare villkor för barn, ungdom och föräldrar i samhällsmiljön i sin helhet. Jag tänker särskilt på socialvårdens uppsökande verksamhet, elevvården i skolorna, ekonomiskt stöd till barnfamiljer och utbyggnad av förskolan. Genom insatser på att nedbringa brottsligheten detta område kan man komma till rätta med en del av de känslomässigt och socialt störda uppväxtmiljöer varifrån ungdomsbrottslingarna kommer. Ett exempel på denna syn ges i propositionen 100 år 1971 om ändring i bl.a. 1964 års lag om behandlingen av unga lagöverträdare. Genom lagändringen, som gäller fr.o.m. 1 juli 1971, har barnavårdsnämnden fått ett större ansvar för de unga lagöverträdarna. Tanken är den att stödjande åtgärder i många fall behövs i kombination med åtalsunderlåtelse. Frågor av liknande art sysselsätter för närvarande bl.a. socialutredningen. Åtgärder måste också vidtas för att minska möjligheterna att begå brott. Olika s.k. moderna brott kan reduceras genom säkrare kontrollmetoder. Det gäller skattebrott och trafikbrott men även exempelvis bedrägerier och förskingringar. Banker och andra företag kan genom tekniska förbättringar öka skyddet för sin egendom. Brottsutvecklingen måste ses i samband med den allmänna tekniska, ekonomiska och sociala utvecklingen. Befolkningsomflyttningar, storstädernas snabba tillväxt, det hårda arbetstempot och rationaliseringar i företag och på arbetsplatser är några faktorer som utsätter människorna för en allt hårdare press. En del kan på grund av ekonomiska eller sociala brister inte klara den pressen. För den som stöts ut ur produktionslivet och ur samhällsgemenskapen kan vägen till brottslighet vara kort. Dessa faktorer måste beaktas. I den brottsförebyggande verksamheten ingår också åtgärder som skapar gynnsammare betingelser för grupper som är särskilt utsatta för risk att glida in i kriminalitet och annan asocialitet. Berörda myndigheter ägnar kontinuerligt uppmärksamhet åt samordning och effektivisering av åtgärderna. Det är också nödvändigt att det samarbete som förekommer mellan kriminalvårdens organ och arbetsmarknadsmyndigheterna när det gäller att inplacera lagöverträdare i arbetslivet intensifieras. Genom ökat stöd och ökad hjälp till utbildning och arbete åt lagöverträdare kan dessa komma in i normalt arbetsliv och upphöra med brottslig verksamhet till gagn inte bara för dem själva utan för oss alla. Det är synnerligen angeläget att minska återfallsbrottsligheten. Den är i dag mycket hög. Kriminalvården måste få resurser för att tillsammans med andra samhällsorgan kunna öka stödet och hjälpa dömda personer till arbete, bostad m.m. Här behövs också allmänhetens hjälp, bl.a. för att förändra de negativa attityder alltför många personer har mot lagöverträdare. Vi måste acceptera dem som arbetskamrater och grannar, om de skall ha någon möjlighet att klara sig i samhället. I detta syfte har inletts ett samarbete mellan kriminalvården, LO och TCO. Regeringen har nyligen utfärdat bestämmelser som innebär att det skall bli lättare för straffade personer att få statlig anställning. En ökad satsning på frivården får ses som en av de mest angelägna uppgifterna under den närmaste tiden. Som ett led i alla dessa strävanden har regeringen tillsatt" kriminalvårdsberedningen, som skall se över kriminalvårdens mål och medel. Beträffande kriminalvården måste dock tillses att inoch utländska narkotikalangare och internationella förbrytarligor inte skall kunna utnyttja olika förmåner för att fortsätta sin brottsliga hantering. I den narkotikaproposition som regeringen i vår har lagt fram för riksdagen ingår förslag om inskränkningar i dessa avseenden. Narkotikapropositionen innefattar sålunda, utöver frågor om information bland ungdom och vårdfrågor, förslag om skärpning av maximistraffet för grova narkotikabrott från sex till tio år. Som ett led i bekämpandet av den yrkesmässiga brottsligheten har regeringen också föreslagit en skärpning av straffet för dobbleri. Jag ber att få hänvisa till detta förslag. Jag övergår härefter till den särskilda frågan om åtgärder mot postoch bankrån. Framför allt under de första månaderna i år begicks ett osedvanligt stort antal sådana brott i Stockholm. Det är förståeligt att detta skapade oro bland anställda inom bankoch postväsendet. Många av dessa brott har emellertid klarats upp och situationen är nu inte lika oroande som för någon tid sedan. I skrivelse den 23 mars 1972 till länspolischeferna och polismästarna har rikspolisstyrelsen lämnat vissa anvisningar för att förebygga postoch bankrån. Postoch banklokaler bör ägnas skärpt uppmärksamhet under den allmänna övervakningstjänsten. Efter överenskommelse med ledningen för penninginrättningen bör polisen även kunna åta sig att under expeditionstid göra kortvariga besök i lokalen. Förutom att sådana besök skänker ökad trygghet åt kassapersonalen, torde de också verka brottsförebyggande. Efter överläggningar med berörda parter har vidare ett särskilt säkerhetsprogram utarbetats. Enligt detta bör penninginstituten tillsätta särskilda säkerhetschefer, som ansvarar för handläggningen av säkerhetsfrågorna. Penninginstituten bör sträva efter att vid varje kassaplats hålla nere kontantkassorna på lägsta möjliga nivå. Kassaplatserna bör utformas så, att en rånares möjligheter att bereda sig tillträde till kassaplatsen väsentligt försvåras. Närmare anvisningar härom lämnas i säkerhetsprogrammet. Kamerabevakning bör införas i så stor utsträckning som möjligt i expeditionslokalerna. Penninginstituten bör införa s.k. tyst larm, som vid behov kompletteras med ett uppmärksamhetslarm utanför lokalen. Rutinerna för värdetransporter bör ses över. Av vad jag nu har sagt framgår att brottsligheten måste angripas med olika slag av åtgärder och inom skilda områden av samhällsverksamheten. Regeringen ser brottsbekämpningen som en synnerligen angelägen uppgift. För att denna uppgift skall lösas krävs också medverkan från allmänheten. Samlade insatser för att nedbringa brottsligheten gagnas av en objektiv och saklig information om brottslighetens omfattning och karaktär. Härtill bör politiker och representanter för massmedia medverka.

Herr talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret på min interpellation, som jag ställde i anledning av den oroväckande höga brottsligheten i vårt land. Det jag efterlyste från regeringens sida var ett program för åtgärder i syfte att nedbringa brottsligheten samt besked om åtgärder för att förhindra att utländska brottssyndikat får fotfäste i Sverige. Sedan frågan ställdes har två propositioner framlagts, vilket också att nedbringa brottsligheten framgick av svaret, och huvudsakligen kan de anses vara tillkomna för att försvåra utländska brottssyndikats verksamhet i vårt land. Det är propositionerna om narkotikabrott och dobbleri. Förhoppningsvis skall de åtgärder som föreslås i dessa propositioner ha avsedd effekt. I vad gäller åtgärder för att komma till rätta med övrig brottslighet, exempelvis våldsbrott och olika typer av förmögenhetsbrott, är det däremot fortfarande befogat att efterlysa en konsekvent handlingslinje från regeringens sida i syfte att nedbringa denna brottslighet. Justitieministern ägnade en stor del av sitt svar åt att konstatera att den tillgängliga brottsstatistiken inte i alla delar är tillförlitlig och att det är svårt att göra jämförelser mellan olika år. Jag är medveten om detta förhållande, och jag avser heller inte att ge mig in på någon diskussion om i vilken utsträckning den faktiska brottsligheten kan ha ökat eller eventuellt minskat. Det är av underordnad betydelse i detta sammanhang, därför att den stora oro och otrygghetskänsla som finns hos allmänheten är skäl nog att se allvarligt på dessa frågor och skäl nog att försöka finna åtgärder som kan nedbringa brottsligheten. De utslag som inbrottsverksamheten har gett på exempelvis hemförsäkringarna i form av kraftigt höjda premier och aviserade inskränkningar i dessa försäkringars giltighetsområde talar ett tydligt språk. Det finns anledning att observera detta. Det är beklagansvärt när människor kommer hem efter några dagars semester och finner sin lägenhet plundrad och sönderslagen. Många blir utsatta för överfall och rån. Justitieministern pekar i sitt svar på olika åtgärder som redan har vidtagits eller planeras. Det gäller den vidgade möjligheten till åtalseftergift som skall göra det möjligt att vidta andra än rättsliga åtgärder för att tillrättaföra den som begått brott. Vilka är då dessa åtgärder och vilka möjligheter finns för att de skall vara effektiva ur rehabiliteringssynpunkt? Om åtgärderna bara innebär ett formellt omhändertagande för samhällsvård eller liknande men i realiteten, som så ofta är fallet, resurser saknas för att verkligen hjälpa, är reformen inte mycket värd. Jag hoppas att åtgärderna skall ge resultat, men jag tror också att det finns anledning att följa verksamheten på detta område, så att det inte, vilket har gjorts gällande i något sammanhang, uppträder en sådan attityd som att man ju får plocka till sig för så och så många kronor. Jag tror som sagt att det finns anledning att följa utvecklingen här. Justitieministern nämner skolan och säger att inom den nya skolan framhävs ”känslan av ansvar för medmänniskors rätt till liv, hälsa och integritet samt allmän och enskild egendom”. Ja, det är en bra målsättning, men frågan är även där om skolan i dag kan leva upp till den målsättningen. Man har mer och mer kommit underfund med att de stora skolenheterna inte är lyckade, de har lett till disciplinsvårigheter i många fall. Vi läser nästan ständigt om mobbning i skolan osv. Det finns all anledning att se till att den målsättningen verkligen kan uppnås, men jag vågar säga att jag inte tror att skolan har nått upp till den i dag. Justitieministern nämner också samarbetet polis-skola-barnavård, den nu arbetande kriminalvårdsberedningen och åtgärder för att underlätta frigivnas möjligheter att få arbete som exempel på åtgärder som vidtas för att nedbringa brottsligheten. Självfallet är det även min förhoppning att dessa åtgärder skall få ett positivt resultat. Den exemplifiering som justitieministern gör kan dock inte ta bort min misstanke att det saknas en bred kriminalpolitisk helhetssyn. Denna min misstanke bekräftas ytterligare, då justitieministern i sitt svar säger: ”Brottsutvecklingen måste ses i samband med den allmänna tekniska, ekonomiska och sociala utvecklingen. Befolkningsomflyttningar, storstädernas snabba tillväxt, det hårda arbetstempot och rationaliseringarna i företag och på arbetsplatser är några faktorer som utsätter människorna för en allt hårdare press. En del kan på grund av ekonomiska eller sociala brister inte klara den pressen. För dem som stöts ut ur produktionslivet och ur samhällsgemensskapen kan vägen till brottslighet vara kort.” Jag tolkar det så att början av detta citat tyder på att regeringen är medveten om koncentrationsfilosofins negativa konsekvenser för bl.a. brottsutvecklingen. Men vilka slutsatser drar man då av detta, och vilka åtgärder som i hög grad skulle vara brottsförebyggande föreslår man för att förändra denna situation? Något sådant framgår inte av det svar som justitieministern här har gett. Man konstaterar endast att en del människor inte klarar den press som koncentrationen, högt arbetstempo och snabba rationaliseringar innebär, och det förefaller av svaret vara regeringens mening att det är människorna som är för svaga och bräckliga för att klara samhällets krav.

Jag har också här tidigare sagt och vill säga det en gång till, att det inte är så märkligt att vi har problem i dag. Man har ryckt upp människor ur deras miljö, man har skurit av människors sociala relationer. Om man klipper av en enda liten tråd i det tekniska maskineriet, då gnisslar det hela, men då har vi en beredskap för att snabbt rycka in och rätta till ett litet fel. Men när vi klipper av de fina trådar som förenar människor och som är nödvändiga för att människor skall fungera, då har vi ingen beredskap. För att komma till rätta med dessa problem på sikt måste vi rimligen utgå från människans fysiska och psykiska förutsättningar när vi planerar samhällsmiljön, arbetslivets utformning, skola och bostäder. Vid den planeringen gäller det för människor att få vara med om att besluta och skapa en miljö där människornas bästa är riktmärket. För nästan två år sedan sade statsminister Palme i ett interpellationssvar till herr Gunnar Hedlund att han var medveten om koncentrationseffekternas negativa inverkan bl.a. när det gäller utvecklingen av brottslighet och aggressioner. Hans svar tyckte jag då ingav vissa förhoppningar om att man skulle börja tillämpa en helhetssyn där de kriminalpolitiska frågorna i vidaste bemärkelse skulle sättas in i allmänpolitiska sammanhang. Jag kan nu konstatera att det inte har skett så mycket i det här fallet, utan utvecklingen tycks ha stått stilla, eftersom att nedbringa brottsligheten justitieministern i sitt svar i dag på denna punkt använder i stort sett samma ord och formuleringar som statsministern gjorde för två år sedan. Justitieministern kan inte visa på att någonting har hänt under den här tiden.

Det är detta som tillsammans med en förbättrad kriminalvård och effektiv övervakning kan ge resultat. I slutet av interpellationssvaret poängterar justitieministern att regeringen ser brottsbekämpningen som en synnerligen angelägen uppgift. Vidare säger han: ”För att denna uppgift skall lösas krävs också medverkan från allmänheten.” Jag förstår inte riktigt vad justitieministern syftar på. Det skulle vara intressant att få ett utförligare besked på den punkten. Jag vågar säga att när det gäller allmänheten och dess reaktioner så är allmänheten i dag mycket oroad över utvecklingen. Man tolererar helt enkelt inte den utveckling som har pågått under senare år och som lett till att många känner en mycket stor otrygghet. Allmänheten kräver trygghet mot våld och överfall. Om jag skall referera den uppfattning som jag ofta möts av ute vid kontakter så är det i klarspråk: Det är för mycket dalt i detta samhälle. Det är alltså allmänhetens reaktion. Allmänheten är anhängare av lag och ordning. Det är den breda uppfattningen hos flertalet av det svenska folket. Jag tycker det är klart besked. Och man önskar också klart besked från regeringen: Vad har den avsett att göra för att komma till rätta med våldsmentaliteten i samhället? Justitieministern nämner också att politiker och representanter för massmedia bör medverka. Det vill jag livligt instämma i. Jag har den uppfattningen att särskilt för några år sedan glorifierades brottet i massmedia vid vissa tillfällen. Jag kommer där in på underhållningsvåldet i dess helhet. Jag läste i förra veckan i en av tidningarna i Stockholm ett referat från licentiat Birgit Hellboms avhandling Effekt av våld på TV och film, där hon klart ger besked om att de mönsterbildande faktorerna har förts i bevis. Vi kan konstatera att om vi identifierar oss med en hjältefigur så accepterar vi hans handlingar och relaterar dem till vår egen sociala handlingsmiljö. Därför föreligger en uttalad risk att vi senare integrerar informationen med vår personlighet. Vi kan alltså nu ge ett jakande svar på frågan om våldsfilmen har mönsterbildande effekter på sin publik — det är vad man kommit fram till både här i Sverige och i andra länder. Jag anser också att det finns anledning att ta upp denna sida av frågan till diskussion. Den har visserligen debatterats många gånger i denna kammare, och då har statsråden svarat att det finns ett avtal mellan staten och Sveriges Radio. Jag tycker att det i den situation som vi befinner oss i i dag, där vi har klarlagt underhållningsvåldets mönsterbildande effekt, inte finns någon anledning för statsrådet att krypa bakom detta förhållande. Det måste finnas möjligheter att ta upp en diskussion med de ansvariga hos TV om dessa frågor. Även detta är ett mycket betydelsefullt spörsmål.

Herr talman! Även jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min interpellation. Justitieministern är tveksam inför att använda statistik för att belysa brottsutvecklingen, men beträffande den speciella brottstyp som jag har aktualiserat är utvecklingen lätt att konstatera. Om man följer frekvensen av bankoch postrån fem år tillbaka kommer man fram till följande siffror: År 1967 — det var ett ganska brottsfattigt år — 6 bankoch postrån, år 1968 20, år 1969 36, år 1970 52 och år 1971 76 rån. Under de tre första månaderna av innevarande år inträffade 19 bankrån mot 8 under motsvarande period 1971. Utvecklingen är alltså mycket oroande. Det är fullt förståeligt att berörd personal känner sig djupt oroad inför dessa fakta, vilket justitieministern också påpekat i sitt svar. I en av Stockholmstidningarna av den 17 april i år läste jag följande uttalande av ordföranden i Posttjänstemännens förening, där man på söndagen hade haft sektionsårsmöte i Göteborg: ”Postens kassörer och kunder måste skyddas mot de allt fler och grövre brott som begås mot posten. Polisen måste ges ökade resurser att förebygga våldsbrotten, och postverket måste omgående vidta de tekniska åtgärder som är möjliga för att skydda de anställda vid rån och överfall. Postens kassapersonal tvingas att dagligen arbeta under hot mot liv och säkerhet. Våldet mot kassorna blir ständigt grövre och vänds också mot postkunderna.

Jag citerar följande ur denna arbetsgrupps uttalande: ”De anställda i post och bank arbetar under ett ständigt stegrat hot mot sin säkerhet och under en starkt ökad psykisk press på arbetsplatsen. I detta sammanhang måste vi också uppmärksamma de ökade risker som bankernas och postens kunder utsätts för, vilket understryks av de skador som uppstått i samband med hittills inträffad skottlossning och annat våld.

Jag att nedbringa brottsligheten vill fråga justitieministern, om han har för avsikt att vidta åtgärder för att hindra eller begränsa brott av i interpellationen nämnd typ som begås av internationella brottsligor, eventuellt genom att ta initiativ till att likrikta den praktiska tillämpningen med kringliggande länders. Jag är själv inte medveten om den praktiska innebörden av de skillnader som tycks förefinnas mellan rättstillämpningen i vårt land och i kringliggande länder och som den här arbetsgruppen har antytt. Det är tacknämligt att justitieministern accepterat det av arbetsgruppen utarbetade säkerhetsprogrammet. Säkerhetschefer, utbildning i säkerhetstjänst, små kontantkassor, säkrare utformning av kassaplatserna, kamerabevakning, tyst larm, översedd rutin för värdetransporter m.m. är trygghetsskapande, likaså åtgärder enligt de direktiv som rikspolisstyrelsen utfärdat rörande förstärkt bevakning från polisens sida och besök i lokalerna. Det är tillfredsställande att justitieministern uttalat sitt intresse för att dessa saker aktualiseras. Då jag har läst om detta är det emellertid två slags frågor som jag inte kan undgå att ställa. Den första typen lyder: Vilka åtgärder har vidtagits för att effektuera det av arbetsgruppen uppgjorda säkerhetsprogrammet? Hur mycket har gjorts inom det statliga området, på postkontoren, på bankkontoren? Har kassaplatserna fått den utformning som rekommenderats? Har utbildning skett? Det här är ingen liten verksamhet. Jag har en uppgift på att det finns inom vårt land inte mindre än 2500 bankkontor som är eneller tvåmansbetjänade, och det är ju framför allt de mindre bankkontoren som är aktuella i det här sammanhanget. Jag har också en uppgift på att det finns ungefär 1 500 postkontor, som är eneller tvåmansbetjänade. Det är sålunda en mycket stor uppgift som här föreligger, och den kommer givetvis att dra stora kostnader. Jag skulle vilja höra om justitieministern har vidtagit några åtgärder för att effektuera det här programmet eller om det finns några planer för att vidta sådana åtgärder. Som vi hörde av de uttalanden som gjorts finner personalen det angeläget att detta sker snabbt. Den andra sortens fråga som jag vill ställa gäller den förstärkta polisövervakningen. Jag tror att den åtgärden har mycket stor betydelse, men frågan är: Finns det resurser? Vi vet att de olika polischeferna i år begärde förstärkning med ungefär 2 300 tjänster. Jag förmodar att dessa polischefer avgav sina äskanden under ämbetsmannaansvar. Antalet var sålunda inte gripet ur luften, utan det var vad de ansåg att de behövde för att klara de uppgifter som åligger polisen. Rikspolisstyrelsen ansåg sig emellertid, jag förmodar efter vissa direktiv, nödgad att pruta på detta, och den gick in för att i sitt äskande begära 1 210 tjänster. Men då statsverkspropositionen kom i januari innebar den att regeringen begärde 200 nya polistjänster och dessutom 30 tjänster som skulle kunna tillsättas med medel som i övrigt ställdes till förfogande. Det var i alla fall inte mer än 10 procent av den styrka som polischeferna ursprungligen hade begärt. Då frågar jag mig: Finns det under sådana förhållanden möjligheter att utöka polisernas uppgifter? Justitieministern säger mycket riktigt i sitt svar att man skall försöka ha en större fotpatrullering, och det tror jag är betydelsefullt. Men det går åt mera folk om man skall ha fotpatrullering, eller också måste man inskränka på annan tjänst. Skall polisen ta sina patrullvägar in i bankkontoren och ha en ökad övervakning av dessa institut kan man inte göra det utan förstärkning. Därför frågar jag: Finns resurserna bakom denna skrivelse? Det är lätt att skriva en skrivelse, men man måste ställa resurserna till förfogande. Den av justitieministern i svaret angivna förstärkningen av polisens resurser har dessutom i viss mån varit fiktiv genom att den i stor utsträckning tagits i anspråk av arbetstidsförkortningen. Jag tror att vi räknade på det tidigare och att det då inte blev mycket över till någon förstärkning. I varje fall kan man helt enkelt konstatera att den förstärkning av ordningsmakten och polisväsendet som skett icke har kunnat förebygga en ökad brottslighet. Det är kanske det starkaste beviset för att det inte finns de resurser som behövs för detta ändamål. Man kan säga att den åtgärd som justitieministern har antytt i sitt svar, nämligen tillsättandet av en särskild utredning för att förbättra polisens arbetsförhållanden i Stockholm, är något av ett krissymptom för det verkliga läget. Jag skulle vilja fråga om man möjligen kan förvänta en gynnsammare inställning från justitieministerns sida till en förstärkning av polisens möjligheter att förebygga och utreda brott.

Även i det avseendet tycker jag att de mycket vackra antydningar som finns i svaret knappast motsvaras av verkligheten. Kriminalvårdsstyrelsen hade i år exempelvis begärt 241 nya tjänster — om jag inte missminner mig — vid fångvårdsanstalterna, men i verkligheten minskade antalet tjänster med 64. Det berodde på en stor sak, nämligen att det föreslagits att en anstalt skulle dras in. Därmed bortföll 90 tjänster. Men i alla fall skulle den sammanlagda ökningen inte bli mer än 26 tjänster, medan man hade begärt 241. Det är i stort sett 10 procent. Jag tror inte att de beräkningar som kriminalvårdsstyrelsen gjort varit i överkant. Man har räknat med att man hade behövt detta antal för att skapa en bättre möjlighet till utbildning och rehabilitering. För frivården begärde man 189 tjänster, men man fick 26. Jag tycker sålunda att de uppgifter som finns i svaret står i dålig överensstämmelse med de faktiska åtgärderna i dessa fall. Slutligen skulle jag vilja ställa ännu en fråga under granskning — min företrädare i talarstolen tog också upp den — och den gäller skolans möjligheter att påverka utvecklingen.

Men är det inte så att utvecklingen på detta område i stället inger oss en känsla av vemod? Jag tror att SECO under hela det gångna året har att nedbringa brottsligheten att nedbringa brottsligheten haft som en av sina huvuduppgifter att försöka motverka mobbning i skolorna. Har det inte gjorts en utredning inom hela lärarkåren, varvid man kommit fram till att skolarbetet är särskilt betungande just nu och att många av lärarna inte orkar med? Och är inte den nämnd som har att utreda skolans inre arbete egentligen tillsatt för att man har funnit att det finns brister just i fråga om sådana saker? Bristen på ordning i skolan har varit så stor och en hel del andra icke önskvärda företeelser har förekommit i sådan utsträckning att man har känt sig tvingad att kartlägga allt detta för att komma underfund med vilka åtgärder som kan vidtas för att motverka det och ställa allt till rätta. Jag instämmer helt i att det vore förnämligt om vi kunde få en bättre ordning på detta område, och jag hoppas att det inte är längre mellan departementen än att justitieministern kan påverka utbildningsministern att vidta ännu kraftfullare åtgärder för att sanera på denna punkt. Flera andra synpunkter kunde vara intressanta att diskutera här.

Jag glömde att säga att det naturligtvis är väldigt betydelsefullt om man kan klara upp dessa brott. Justitieministern har sagt att fler brott klarats upp detta år. Jag har kollat uppklaringsprocenten för de gångna åren, och den har stadigt minskat. 1967, då vi hade ett fint år med få rån, klarades alla upp. Året efter, alltså 1968, klarades 70 procent upp, 1969 75 procent, 1970 50 procent och 1971 47 procent, enligt de siffror som jag har fått från rikspolisstyrelsen. Här är det alltså också en bekymmersam utveckling. Jag är glad om bättre siffror kan redovisas i år. Att så många brott inte klaras upp kan givetvis bero på att de har blivit mer komplicerade, men i stor utsträckning torde det bero på att de utredande myndigheterna inte har haft tillräckliga resurser för att utföra arbetet så effektivt som varit önskvärt.

Herr talman! Eftersom jag följer frågor från brottsutvecklingen här i landet med uppmärksamhet har jag motsett justitieministerns svar på de interpellationer som här har framställts med stort intresse. Men efter att ha tagit del av det måste jag tyvärr säga, att det egentligen inte innehåller några nyheter; det är ungefär samma svar som man har brukat få från justitieministern under senare år. Det enda som är positivt tycker jag är att justitieministern nu medger — eller i varje fall inte bestrider — att brottslighetens omfattning inger oro. Men frågan är: Vad skall det då leda till för konkreta förslag? Statistiken skall jag inte gå in på. Jag vill bara i likhet med herr Gustavsson i Alvesta säga att man nog ändå kan konstatera att människor i det här landet är djupt oroade av brottsutvecklingen, och de kräver att man skall vidta åtgärder så att de kan känna sig litet tryggare än de gör för närvarande. Det räcker väl att notera att brottsstatistiken ändå under senare år har visat en mycket oroande utveckling, även ifall man tar i betraktande de felkällor som naturligtvis kan finnas. Nu säger justitieministern att en ändrad anmälningsbenägenhet hos allmänheten i den ena eller andra riktningen kan bero på olika saker, t.ex. en ökad insats från polisens sida, och det tror jag också. Men för närvarande är det väl ändå så, att väldigt många människor underlåter att anmäla brott därför att de vet att polisen inte har resurser att beivra dem. En knapphet på polisresurser leder alltså till minskad anmälningsbenägenhet som i sin tur leder till siffror som är bättre än vad den krassa verkligheten är. Justitieministern förklarar att eftersom utvecklingen inger oro har polisens resurser förstärkts betydligt under de senaste åren. Det påståendet har man faktiskt hört i debatter från herr statsrådets sida många gånger, och de sakliga invändningar som kan göras mot det har tydligen inte haft någon effekt. Rent matematiskt vet vi ju att det inte har blivit något nettotillskott på polisens område, i varje fall under de senaste tre åren, om vi nämligen beaktar arbetstidsförkortning och begränsningar i reglerna för övertidsuttag. De förstärkningar med 200 polismän som kommer till stånd från nästa budgetsårsskifte räcker inte på något sätt till för att fylla de luckor som finns. Enbart i Stockholmsområdet har man fått vidkännas en minskning med inte mindre än 180 årsarbetskrafter. Jag tycker att det borde ha föranlett konkreta åtgärder, eftersom läget i vår huvudstad verkligen lämnar mycket övrigt att önska. Jag tillät mig vid årets början att väcka en motion just om förhållandena i Stockholm, där jag pekade på vilka balanser man måste arbeta med här och i hur stort antal fall som polisen inte ens kunde ingripa trots att man hade en misstänkt, utan brottet fick preskriberas. Jag frågade om det var en tillfredsställande ordning. Det var bara vi från moderata samlingspartiet som i reservation yrkade på en förstärkning på Stockholmspolisens resurser. Jag kan konstatera det som statsrådet själv nämner i sitt svar, nämligen att nu har man tillkallat en sakkunnig för att utreda frågan om åtgärder för att förbättra polisens arbetsförhållanden i Stockholm. Det är bra att så äntligen har skett, men när vi behandlade frågan här i kammaren menade alltså herr statsrådet, liksom de socialdemokratiska ledamöterna i övrigt, att förhållandena var tillfredsställande. Jag skulle i det här sammanhanget vilja fråga statsrådet, om Ni har den uppfattningen att särskilda åtgärder behöver komma till stånd för att förbättra rekryteringsläget när det gäller polisen i huvudstaden. Det är ju väldigt svårt att rekrytera folk hit, och det kan bero på olika omständigheter. En orsak till försämringen är väl den senaste förhandlingsöverenskommelsen, som gjorde att lönerna i Stockholmsområdet inte längre är lika konkurrenskraftiga som tidigare. Jag skulle vilja höra om justitieministern har någon synpunkt på exempelvis lönesättningen för polisen här i Stockholmsområdet. Den ökade fotpatrulleringen är, som herr Henmark redan har sagt, naturligtvis en riktig sak, men i sig kräver den ökade polisresurser. Det hjälper därför inte att bara säga att vi skall eftersträva ökad fotpatrullering, utan vi måste komplettera med faktiska åtgärder som gör det att nedbringa brottsligheten att nedbringa brottsligheten möjligt att förverkliga ett sådant önskemål. Sedan säger justitieministern, vilket man också har hört många gånger, att för att man skall komma till rätta med den omfattande brottsligheten är det viktigt att rättsväsendets resurser i särskilt hög grad inriktas på att angripa den grövre brottsligheten. Men, herr statsråd, det är ju någonting som har skett länge. Polisen har självfallet sin uppmärksamhet i första hand inriktad på den grövsta brottsligheten — det måste man ju ha. Det som är allvarligt är att den brottslighet som i alla fall är ganska besvärande men som kanske inte kan rubriceras som grov brottslighet får lämnas åt sidan. Och då talar jag inte om bagatellbrott — vad som menas med det har vi kanske litet olika uppfattningar om. Jag menar alltså att polisen skall ha resurser att ingripa mot all brottslighet fast man prioriterar den grövre brottsligheten. Men i dag är det ju så att man inte hinner åtgärda annan allvarlig brottslighet, och det tycker jag verkligen är anmärkningsvärt. I detta sammanhang erinrar justitieministern om de åtgärder som departementet vidtog för att få rapporteftergift för snatteribrott. Jag ställde tidigare en fråga om det i kammaren, och det var statsrådet Lidbom som svarade på den. Jag vill gärna till justitieministern säga att jag blev ganska chockerad när jag genom TV fick informationen att nu skulle man avkriminalisera vissa snatteribrott. Jag trodde att det var en miss från massmedia, att de hade fått detta om bakfoten och att självfallet riksdagen skulle få yttra sig om detta förslag. Men det visade sig att TV hade korrekt information, att det alltså var en sak som departementet ansåg sig kunna göra på egen hand — och formellt sett är det ju riktigt. Jag menar emellertid att den här avkriminaliseringen i realiteten mildrar bestämmelserna i brottsbalken på ett sätt som gör att den av regering och riksdag gemensamt stiftade lagen här har blivit urholkad. Därför skulle jag vara mycket tacksam om justitieministern ville ge en kommentar på den punkten. I varje fall vill jag klart påstå att den information som gavs i detta sammanhang var ägnad att vilseleda opinionen. Jag vet att många ungdomar nu har för sig att det är helt tillåtet att gå in i affärerna och ta, bara man tar för ett belopp som understiger 20 kronor. Många butiker, åtminstone i den här staden, invaderas av ungdomar som har satt i system att gå och ta grejor, bara de håller sig under ett värde av 20 kronor. Nu vet jag att bestämmelserna inte är utformade så. Därför är det viktigt att man ger korrekt information; det bidrar till den normbildning som jag menar är väsentlig. Då kommer man in på vad statsrådet har gett så stort utrymme i svaret, nämligen de allmänna synpunkterna på kriminaliteten, skolans och hemmens uppgift osv. Men jag menar att också justitiedepartementet och justitieministern här har en mycket viktig uppgift: att vara normbildare. Och man är inte normbildare om man ger sken av att det går bra med sådana här enklare tillgreppsbrott, bara de håller sig under ett visst värde. Det är alltså viktigt att informationen ges på ett korrekt sätt. Annars blir konsekvenserna större än som egentligen har avsetts. Herr talman! När jag har talat om förhållandena i Stockholm skulle jag också vilja fråga justitieministern en annan sak. Vi har att emotse en stor miljövårdskonferens med placering i vår huvudstad, och vi kan konstatera att vardagslivet här i staden verkligen bjuder på en hel del oro och bekymmer. Jag skulle vilja veta om justitieministern själv bedömer att de extraordinära åtgärder som kommer att vidtas i samband med miljövårdskonferensen kan förväntas ge effekt så att den kan fullföljas på ett ur säkerhetssynpunkt tillfredsställande sätt. Och en annan fråga: Kan man räkna med att ordningshållningen i landet i övrigt under den här tiden kommer att vara acceptabel? Eller blir det så att flertalet poliser från kranskommunerna och från landet i övrigt kommer att dras in till Stockholm och man mer eller mindre blottställer landet i övrigt från polismän under denna tid. Det kan ju också få oanade konsekvenser. Det kan tänkas att människor tycker att det är ändamålsenligt att organisera brottsraider över landet när man vet att de flesta polismännen är stationerade här i staden. Jag är medveten om att detta kanske i och för sig inte direkt ryms inom ramen för interpellationen, om man skall se den i snäv mening. Men jag skulle vara tacksam om herr statsrådet hade möjlighet att ge några synpunkter på detta. Jag konstaterar i varje fall, herr talman, att de åtgärder som vidtas när det gäller brottsbekämpning är sådana som i huvudsak får bäras av de enskilda själva och där staten håller sig ganska passiv. Vi har nu erfarit att försäkringsbolagen säger att de inte längre kan svara för saker som förvaras på vindskontor och i källare — det omfattas inte längre av försäkringarna. Vi upplever att förhöjningen av premierna för hemförsäkring har i vissa fall tredubblats och t.o.m. fyrdubblats inom vissa områden i landet. Och vi har just i dagarna uppmärksammat att allmänheten uppmanas att sätta in dyrbara låsanordningar i sina lägenheter för att kunna skydda sig och sina ägodelar. Allt detta är kostnader som drabbar de enskilda, och det är ingenting som staten svarar för. Ett annat vittnesbörd om att utvecklingen inger oro är att rikspolisstyrelsen och Polisförbundet ansåg sig föranlåtna att göra en uppvaktning hos statsministern i syfte att för honom poängtera hur allvarligt man bedömde läget. Jag menar att detta sammantaget är tecken som tyder på att situationen är ganska alarmerande. Men den uppfattningen får man faktiskt inte av herr statsrådets svar. Jag skulle sammanfattningsvis vilja säga, att om jag försöker analysera justitieministerns recept för att komma till rätta med kriminaliteten, så är det första receptet populärt sagt att förändra samhället. Det hörde vi herr Palme säga i en debatt för några år sedan i riksdagen — det var första gången som jag uppmärksammade detta. Justitieministern har sagt det flera gånger själv. Jag har hört samma sak när jag varit på Hall och talat med förtroenderådet. Där säger de intagna att det gäller att förändra samhället — själva har de inget ansvar. Detsamma hör man när det gäller narkotikaproblemen — de är ett symtom på att det är fel på samhället och inget som de enskilda har något ansvar för. Även om jag från mina utgångspunkter anser att samhället verkligen behöver förändras, så tror jag inte att justitieministern och jag har samma att nedbringa brottsligheten uppfattning om hur den förändringen skall ske. Men det grundläggande är ändå att man måste lägga ett ansvar på den enskilda individen. Och att trösta människor som är oroliga med att vi skall förändra samhället, det tycker jag är en dålig medicin, därför att det är långsiktiga perspektiv som inte hjälper i dagens situation. Justitieministern säger att vi i dagens situation skall gå in för ökad avkriminalisering. Det är klart att detta är en sak som förbättrar statistiken — det medger jag. Vi skall också skärpa straffen i vissa fall. Det har vi ju gjort när det gäller olagligt vapeninnehav och vi skall göra det när det gäller den grövre narkotikabrottsligheten. Vi har också gjort det när det gäller de grova skattebrotten och vi kommer att göra det när det gäller det grova dobbleriet. Men att bara skärpa straffen ger ju inga resultat, om man inte samtidigt ställer polisiära resurser till förfogande, så att det finns möjlighet att upptäcka dessa brott. Och det är på den punkten det brister. Till slut vill jag säga, herr talman, att jag tycker som justitieministern att vi skall betrakta lagöverträdare som arbetskamrater och grannar. En person som har varit dömd för ett brott skall, när straffet är avtjänat, självfallet betraktas som vem som helst av oss — det är inte fråga om annat. Men det hindrar inte att vi verkligen konstaterar att det är otillåtet i det här landet att begå brott. Vi måste alltså ingripa mot dem som begår brott, och detta är, menar jag, två helt skilda saker. Att man har en human inställning till brottslingar är en sak, att man måste reagera mot dem som överträder de lagar vi stiftar är en annan sak. Det är den sidan av problemet som justitieministern alltför lätt söker komma ifrån.

Herr talman! De debattinlägg som gjorts i denna fråga visar ju att man i stort sett står på samma grund som jag har stått på i mitt svar, och det är väl att här finns ingen patentlösning. Brottsligheten är ingenting som vi kan lösa med någon enstaka insats eller åtgärd på ett område, utan den är en del av vad som händer i samhället och som måste angripas på varje område för sig under försök att samordna insatserna. Och många av de åtgärder som är nödvändiga för att vi skall kunna minska brottsligheten ligger på flera olika samhällsorgan. Jag har försökt påvisa det i mitt interpellationssvar men måste i denna replik försöka hålla mig till de delar av brottsbekämpningen som justitiedepartementet svarar för, även om jag skall försöka säga något också om angränsande områden. Jag börjar då med vad herr Gustavsson i Alvesta sade i början av sitt anförande och som flera efterföljande talare också har varit inne på, nämligen frågan om de nya instruktionerna när det gäller snatteribrotten. I 20 kap. 7 8 rättegångsbalken finns det stöd för regeringens beslut i det avseendet. Det är fråga om att ge riktlinjer för åtalsprövningen. Praxis är för närvarande skiftande vid olika åklagarmyndigheter. Det är alltså här inte fråga om någon ändring av de grundläggande rättspolitiska värderingarna, utan syftet är att få till stånd en enhetlig praxis och därmed skapa ökad rättslikhet. Jag har också hört talet om att nu är det fritt fram för snatterier för 19 kronor 75 öre, alltså att det skulle vara tillåtet att snatta bara man håller sig under 20 kronor. Det är ju en grov missuppfattning av vad det här är fråga om. Det gäller att i de enskilda fallen pröva bakgrunden mot den situation som föreligger vid dessa småsnatterier.

Jag tänker här på att vi beträffande ungdomar ju har möjligheter via barnavårdsnämnden. Även när det gäller vuxna finns det fall, där man kan konstatera att redan upptäckten, anmälan och prövningen av polisen eller åklagaren har sådan inverkan på vederbörande att det framstår som lämpligare att i det aktuella fallet ge åtalseftergift. I annat fall kan det vara en inkörsport till brottslighet, om en människa stämplas och döms av domstol för en sak som kanske skett i obetänksamhet och oförstånd. Med detta tror jag mig ha besvarat fru Kristenssons fråga om bakgrunden till de föreslagna bestämmelserna. Det är alltså inget nytt i sak utan bara ett försök att få till stånd något så när likartade bedömningar av polisen och åklagarmyndigheterna. Herr Gustavsson i Alvesta och herr Henmark tog sedan upp frågan om skolan och sade att det var vackra ord som sades i interpellationssvaret. Det var det kanske. Men det är ändå viktigt att understryka vad som skall vara skolans målsättning.

Detta är något som ankommer på lärarna. Det sägs att lärarna sviktar, men frågan är under debatt, och det gäller att finna vägar för att lärarna här skall kunna fylla sin utomordentligt viktiga uppgift. Jag ser det nämligen som utomordentligt viktigt att huvudinsatserna när det gäller att minska brottsligheten faktiskt sätts in på ett så tidigt stadium som möjligt — jag skall strax säga någonting om detta. Även om vi med förbättrade insatser inom kriminalvården kan minska återfallsbrottsligheten och i större utsträckning återanpassa människor som kommer från anstalter eller som dömts till skyddstillsyn, är detta åtgärder som inte leder till särskilt mycket, om det så att säga hela tiden fylls på i den andra änden. Det är alltså där som det gäller att stämma i bäcken i stället för att stämma i ån. Herr Gustavsson i Alvesta tyckte att det saknades en bred kriminalpolitisk helhetssyn i interpellationssvaret. Han hänvisade till vad som sades om de negativa konsekvenser som följer med industrialiseringen och urbaniseringen, och han tyckte sig inte finna något i svaret som syftade på åtgärder för att komma till rätta med dessa avigsidor. Jag tycker nog att jag berörde dem, men det kunde naturligtvis mycket väl ha gjorts betydligt utförligare — detta är ju frågor som ligger utanför mitt område.

Herr Gustavsson undrade vad jag menar med att det också behövs medverkan från allmänheten, och han svarade väl egentligen själv på frågan. Han hänvisade till att man ute i samhället kan få höra att det är för mycket dalt i kriminalvården och att många människor har negativa attityder till straffade personer. Vad jag syftade på var de konkreta mått och steg som vi har tagit i justitiedepartementet genom att vi har sökt kontakt med LO och TCO för att få deras samverkan, i första hand med förbättrad information på arbetsplatserna om vad som är kriminalvårdens mål och medel.

Jag kan i övrigt hålla med herr Gustavsson om vad han sade om våldet i underhållningen. När vi kan försöker vi påverka massmedia. För inte så länge sedan deltog jag i en debatt på Stockholms universitet, där dessa frågor berördes. Jag hade tillfälle att då framställa önskemålet att man redan i journalistutbildningen tar upp denna problematik och där försöker klargöra hur farligt det är med vilseledande framställningar i tidningar och massmedia. Herr Henmark säger att jag svarat på frågan om åtgärder mot narkotikabrottsligheten men inte omtalat hur vi skall hindra brott som utövas av internationella brottsligor. Det har väl inte gått förbi herr Henmark att jag i svaret säger att vi här är beredda att vidta skärpningar i möjligheterna till permission. Det föreslås också att man skall vara restriktivare när det gäller villkorlig frigivning av personer tillhörande internationella brottsligor i förhoppningen att detta skall verka avskräckande, under alla förhållanden försvårande för dessa människor att senare återuppta sin brottsliga verksamhet. Herr Henmark frågar efter vilka åtgärder som vidtas för att effektuera förslaget om att åstadkomma förbättrade förhållanden när det gäller bankoch postrån, särskilt då de senare. Jag kan då bara svara att förslag framlagts nyligen och att åtgärder är på gång. Det tar naturligtvis sin tid innan dessa åtgärder kan ge resultat. Herr Henmark och fru Kristensson uppehöll sig vid polisens arbete. Vi har många gånger diskuterat detta här i riksdagen. Jag kan bara ännu en gång upprepa: Skulle man summera vad olika statliga myndigheter begär i fråga om nya tjänster, skulle antalet tjänster bland dessa bli proportionellt detsamma som vad polisen begär. Andra myndigheters önskemål framlägges säkerligen också under ämbetsansvar. Vi står inför den situationen att behoven på många områden är stora i samhället men våra resurser är begränsade. Inte ens moderata samlingspartiets representanter har i riksdagen kunnat tillstyrka det antal tjänster som begärts av polismästarna. Det är riktigt, herr Henmark, att fotpatrulleringen tar mera folk i anspråk än bilpatrulleringen. Detta är naturligtvis anledningen till att man först slagit in på bilpatrullering, som har sina stora fördelar men naturligtvis också sina nackdelar.

Från flera håll i landet har jag fått höra att man ställt sig mycket positiv från allmänhetens sida när man i större utsträckning än tidigare sett poliserna fotpatrullera. Naturligtvis blir det en viss ansträngning av den personal vi har, men det finns en viss elasticitet i detta arbete; olika dagar och olika tider är det olika betungande. Det finns vissa möjligheter att kunna tillgodose dessa önskemål. Stockholm är emellertid ett problem. Detta sammanhänger med det stora antal poliser som söker sig tillbaka till sina hemorter, där de kan få samma löner som de kan få i Stockholm. Man kan fråga sig om förhandlingsuppgörelsen för polisen förra året var fel. Det är kanske för sent att diskutera den saken därför att ett avtal ju ligger fast. Man kan inte under en bestående avtalsperiod göra några väsentliga ändringar. Frågan får tas upp när nya förhandlingar skall föras. Men det finns säkert många andra åtgärder som kan vidtas, och det är bakgrunden till den snabbutredning som vi har tillsatt för två veckor sedan och som redan är i fullt arbete för att inom ramen för de möjligheter som finns söka påverka Stockholmspoliserna att stanna kvar här i staden. I det sammanhanget kan jag säga till fru Kristensson att just rekryteringsfrågan är en av de viktigare frågor som utredningsmannen har att syssla med. Tyvärr har det varit oerhört svårt att rekrytera Stockholmspojkar till polisen. Det senaste året har ca 10 procent kommit från Stockholm, men siffran borde vara betydligt högre om vi skall ha utsikter att få poliserna att stanna kvar i Stockholm. Det är alltså en av de uppgifter som utredningsmannen sysslar med. Herr Henmark ansåg att vi inte har gjort någonting på kriminalvårdens område. Men, herr Henmark, vi är ju mitt uppe i ett synnerligen intensivt arbete där. I höstas tillsattes kriminalvårdsberedningen med uppdrag att komma med förslag redan nu till sommaren, vilket kanske var pressande direktiv för en utredning när vi normalt brukar räkna med att våra kommittéer håller på två, tre eller upp till fyra år med sitt arbete. Men här är det viktigt att komma fram till konkreta åtgärder inom ramen för anstaltsvård och frivård i kriminalvården. När vi hoppas få ett förslag som skall kunna ligga till grund för ett program på detta område redan i höstens budgetarbete är det kanske förklarligt att man i årets budget med att nedbringa brottsligheten dess knappa anslag inte kunde gå så långt som kriminalvårdsstyrelsen önskade. Det skedde dock en ganska betydande ökning, särskilt på frivårdssidan. Jag vet inte med mig, fru Kristensson, att jag någonsin har uttalat mig förringande om den förekommande brottsligheten. Det har förts åtskilliga diskussioner om statistiken, och jag har nog haft en annan mening om den än andra som utan vidare bara stött sig på brottsstatistiken. Men att brottsligheten som sådan i samhället är oroande, därom råder väl inga som helst delade uppfattningar. Jag tycker nog att jag i mitt interpellationssvar ändå har redovisat hur många olika samhällsorgan, inte bara justitiedepartementet, arbetar mycket intensivt för att finna lösningar i syfte att minska brottsligheten. Fru Kristensson påpekade, om vi nu ändå skall säga något om statistiken, att många människor underlåter att anmäla brott därför att polisen inte har tillräckliga resurser. Jag tror inte att fru Kristensson har rätt i sin förmodan. Även om någon till äventyrs hyste den uppfattningen att det inte lönar sig att anmäla ett visst brott därför att polisen ändå inte gör något åt det, så måste man för att kunna utnyttja den eventuella försäkring man har polisanmäla brottet i fråga vare sig det är ett våldsbrott eller förmögenhetsbrott. Därför tror jag inte att polisens resurser har någon betydelse för frågan om anmälningsbenägenheten i detta fall. Till slut skall jag beröra miljövårdskonferensen. Den innebär en mycket stor belastning för den svenska polisen. Det är helt naturligt att så måste vara fallet. Man kan inte ha en poliskår som är dimensionerad med tanke på en stor internationell konferens av denna omfattning, utan här gör man en extra ansträngning för att se till att Stockholm har en så stor polisstyrka som man rimligtvis kan beräkna att det behövs. Jag vill först säga något om vad detta kan innebära för landet i övrigt. Just under dessa dagar, från den 5 till den 16 juni, blir det helt naturligt någon uttunning i landet, men rikspolisstyrelsen har sett till att de poliser som tas till Stockholm tas från hela landet och att fördelningen sker på ett sådant sätt att uttunningen blir minsta möjliga. Jag tror därför inte att den kommer att vara så påtaglig att den skall inbjuda till några extra raider i landsorten av kriminella element. När det sedan gäller hur det skall gå under miljövårdskonferensen kan man naturligtvis spekulera. Man kan vara pessimist och tro att det skall komma hundratusentals hippies eller andra utan att egentligen ha något säkert underlag för en sådan bedömning. Man kan också vara optimist och tro att konferensen i och för sig inte skall dra med sig några särskilt kraftiga tillströmningar av element, som kan tänkas bli till besvär för polisen. Jag vill varken vara optimist eller pessimist.

Herr talman! Statsrådet sade att syftet med instruktionen beträffande snatteribrotten var att få en enhetlig rättspraxis och att det förelåg en grov missuppfattning om instruktionens innehåll. Nu tror jag inte att allmänheten uppfattat frågan på det sätt som statsrådet ger uttryck åt, och skulle det vara på det sättet är det att beklaga att informationen till allmänheten blivit sådan att allmänheten uppfattat saken annorlunda än justitieministern klarlagt. Då räcker det inte med att det bara lämnas ett besked till oss här i kammaren, utan jag tror det finns anledning att ge en klar information till den svenska allmänheten. Innan jag skulle få det här svaret besökte jag några affärer, bl.a. på Drottninggatan här i Stockholm, och ställde frågan hur man upplever snatteriet. Jag fick svaret att det sätts i system. Det går inte att tala med de här ungdomarna, sade en av expediterna och menade att man inte klarar problemet. Då blir frågan: Kommer ni att följa den här saken, så att vi får ett grepp om den utveckling som äger rum med anledning av den nya synen? 117 att nedbringa brottsligheten Beträffande skolan vill jag säga att det inte på något sätt var fråga om ett förringande när jag tog upp den målsättning som återfinns i justitieministerns svar. Jag sade att målsättningen är bra. Det jag ifrågasatte var om skolan kan leva upp till den målsättningen i dag, något som jag tror att den tyvärr inte kan göra, ty då skulle vi inte ständigt ha dessa många problem, Skolan har naturligtvis härvidlag en utomordentligt fostrande betydelse när det gäller personligt ansvar, som det står i redogörelsen för målsättningen. Men jag vill också tillägga att detta inte bara gäller skolans ungdom. Man måste också i den allmänna debatten mer än som har skett under de senaste åren påtala den enskildes ansvar i samhället. Det har i stort sett kommit bort i massmediedebatten om kriminaliteten och liknande problem. Justitieministern tog också upp vad jag anförde här om miljöfaktorerna. En väsentlig fråga i detta sammanhang är bostadsmiljöns inverkan. Jag har den bestämda uppfattningen, och den har vi också redovisat många gånger, att den betongmiljö som växer upp runt om i de stora städerna inte skapar harmoniska människor. I stället har vi fått den ena larmrapporten efter den andra om vilka problem som där uppstår, i form av aggressioner bland barnen osv. Jag skall liksom herr Brundin upprepa en fråga som jag ställde i mitt förra anförande, nämligen vilka åtgärder justitieministern anser att man skall vidta i stället för de rättsliga för att tillrättaföra dem som begått snatteribrott.

Herr talman! Jag tror visst att det från rättsvårdens synpunkt är av intresse för justitieministern att skolan kan leva upp till de målsättningar som är antydda i svaret. Nu säger justitieministern att vi måste hjälpas åt med att nå dessa målsättningar, men det måste väl ske genom skolans försorg. Och jag vill säga — även om det inte är justitieministern utan ett annat statsråd som ansvarar för skolan — att det nog finns anledning att även från rättsvårdande synpunkt försöka påverka ifrågavarande departement att vidta sådana åtgärder att man bättre kan leva upp till den angivna målsättningen än vad som skett. Jag är fullt medveten om att narkotikalagen innehåller skärpta permissionsbestämmelser och kanske även restriktiva bestämmelser för frigivning och att den lagen från denna synpunkt givetvis har betydelse även i detta sammanhang. Men det som jag närmast framhöll i mitt anförande var den antydan som hade gjorts av en arbetsgrupp om att lagtillämpningen i vårt land på något sätt skulle attrahera internationella brottslingar att resa hit och begå brott. Det var med anledning därav som jag frågade om justitieministern var beredd att vidta några åtgärder, och jag hade gärna velat få ett klarläggande av vari dessa skillnader består. Jag känner nämligen inte själv till i vilken mån vårt land har en mildare lagtillämpning i dessa avseenden. När det sedan gäller åtgärder för att förverkliga den säkerhetsplan som uppgjorts är jag fullt medveten om att denna plan inte är så särskilt gammal, men den har dock existerat ett par månader. Eftersom denna plan enligt min mening nästan kan liknas vid en brandkårshall — det har ju under det första kvartalet i år begåtts så allvarliga brott och förekommit så farliga tillbud — tycker jag nog att vissa åtgärder borde ha vidtagits nu. Jag hoppas i varje fall att sådana inte skall dröja utan snabbt skall bli effektuerade. Polispersonalens dimensionering har alldeles riktigt tidigare varit föremål för debatt. Jag vet att här måste göras en prioritering. Detta talades det om, då vi behandlade justitieutskottets betänkande rörande de här sakerna. Men jag är rätt övertygad om att en mycket stor del av vårt folk håller den personliga rättstryggheten mycket högt i prioritet. Därför förvånar det ändå att man gör en så stark beskärning av äskandena, framför allt när man anser sig nödgad att anbefalla åtgärder som kräver mer personal, t.ex. fotpatrulleringen, som jag tror är mycket värdefull. Och här skickar rikspolisstyrelsen ut en skrivelse som säger att polisen skall bevaka penninginrättningarna bättre med patrullering in i lokalerna. Det kräver mer personal, och i det fallet tror jag att man måste prioritera på ett annat sätt än som har skett. Slutligen vill jag rätta till en sak. Justitieministern förklarade att jag hade sagt att det har inte gjorts någonting inom kriminalvården. Om jag sade det, så var det fel, ty jag är fullt medveten om att det görs mycket stora saker inom kriminalvården i dag. Vad jag reagerade mot var egentligen en sak som justitieministern själv har sagt i sitt svar. Där står det så här: ”Det är synnerligen angeläget att minska återfallsbrottsligheten. Den är i dag mycket hög. Kriminalvården måste få resurser för att tillsammans med andra samhällsorgan kunna öka stödet och hjälpa dömda personer till arbete, bostad m.m.” Jag har haft förmånen att tillsammans med justitieutskottet vid ett par tillfällen besöka en del anstalter. De ledande vid anstalterna talade då om sina bekymmer och sina planer och vad de skulle kunna utföra om de fick litet bättre resurser. Jag tror ingen av dem som varit med vid besöken kunnat underlåta att tänka att det här borde vi hjälpa till med. Man har begärt en ganska kraftig förstärkning för att kunna genomföra förbättringar, men att man har fått ett väldigt kärvt och njuggt svar tror jag att justitieministern måste erkänna. Man har begärt rätt kraftig personalförstärkning, men den förstärkning man fått är ganska ringa. Jag anser att det behövs ett nytänkande här och en annan prioritering. Det vore också god ekonomi, om en sådan rehabilitering kunde åstadkommas att vi slipper ha så många människor på anstalt som vi har nu — jag tror att det är ungefär 5 000 personer, som givetvis kunde sysselsättas på ett bättre sätt.

Herr talman! Endast några få ord. Jag delar inte justitieministerns uppfattning att departementets förslag om rapporteftergift för vissa snatterier inte skulle vara något nytt i sak. Jag tycker att det är en nyhet, och jag tycker att det är en principiellt väldigt allvarlig fråga att departementet de facto utan att höra riksdagen urholkar en bestämmelse i brottsbalken, en lag som regering och riksdag gemensamt har stiftat. Jag vill upprepa vad jag sade förut: Självklart har departementet formell rätt att nedbringa brottsligheten att nedbringa brottsligheten att göra det — jag säger inte att det är grundlagsstridigt — men jag påstår att det faktiskt innebär att riksdagens uppfattning sätts åt sidan. Jag tycker att den debatt som förts här om brottsutvecklingen har ägnat en viss uppmärksamhet åt snatteribrotten, som annars inte precis brukar dominera diskussionerna. Men det visar väl att riksdagsmännen har intresse för den frågan, att vi har uppmärksammat den och att vi känner oss oroade. Jag tror att man kunnat förebygga detta om vi här i riksdagen i lugn och ro hade fått diskutera dessa frågor. När man tar del av departementets rekommendation, tycker jag att det finns vissa skäl som talar för den. Jag menar att det hade varit viktigt att man inhämtat riksdagens uppfattning och inte minst att informationen hade blivit riktig. Jag skulle vilja fråga om inte justitieministern ändå vill ge en upplysning huruvida han tänker sprida information om detta på ett helt annat sätt. Herr Brundin visade med sina siffror tydligt hur snatteribrotten breder ut sig, och jag tror att det är angeläget att departementet försöker skapa klarhet i det faktiska rättsläget på denna punkt. När det sedan gäller frågan om att människor underlåter att anmäla brott för att de vet att polisen inte har möjlighet att klara ut dem, så säger herr statsrådet nu liksom förut att det finns försäkringar, och skall man få ut något på försäkringar måste man anmäla brottsligheten. Detta skulle tyda på att de brott som begås anmäls. Då glömmer herr statsrådet att det finns självrisk som gör att många menar att det inte lönar sig att anmäla eftersom kostnaden inte är så stor att den överstiger självrisken, och då får man ändå stå för fiolerna själv. Därför bryr man sig inte om att göra polisanmälan. Jag vidhåller min uppfattning att det finns en betydande dold brottslighet i detta land. Till slut några ord om miljövårdskonferensen. Jag kunde inte begära att herr statsrådet i förväg skulle kunna bedöma hur verkligheten kommer att se ut och hur ordningsläget kommer att vara under konferensen — självklart inte. Jag hoppas emellertid att det blir som herr statsrådet tror, att uttunningen av poliser ute i landet blir den minsta möjliga och att utvecklingen inte kommer att leda till extra raider i landsorten. Man får hoppas det. Men man vet inte, och jag tycker att vi som det nu är i vår vardagstillvaro verkligen har en knapphet på poliser som gör att situationen för närvarande är oroande. Det gör att den extra belastning som miljövårdskonferensen ändå kommer att innebära måste leda till ökade risker. Herr statsrådet säger att han inte är oroad utan han tror att man kan bedöma situationen med ganska stort lugn. Jag hoppas att herr statsrådet får rätt, men det finns anledning att fundera över hur det kommer att bli. Man skall inte heller tro att det bara gäller tiden 5S—16 juni. Många av de demonstranter som säkert kommer hit kommer väl att slå läger i olika parker och stanna kvar här ifall väderleken så medger. Jag tror därför att polisen får räkna med insatser också under tiden därefter.
Herr talman!

Dessa lokala samarbetsorgan har kanske ännu inte kommit till stånd på alla håll i landet.

Jag tror att man här har ett instrument som är av stor betydelse både när det gäller skolans område, som herr Henmark och även herr Gustavsson var inne på, och vidare när det gäller alla dessa många småbrott som särskilt ungdomar hänger sig åt. Här har framförts kritik mot att man inte vill sätta i gång hela rättsmaskineriet för att någon har snattat en sardinburk i en snabbköpsbutik eller något dylikt.

Jag kan hänvisa till att vi har haft en statlig utredning, snatteriutredningen brukar vi kalla den, som har gjort en grundlig analys av problematiken bakom dessa småsnatterier. Den förordade i själva verket att man skulle avkriminalisera snatteribrotten. Det har vi inte gjort. Utredningen förordade också att man bör söka kontakter med barnavård och de olika samarbetsorgan som finns inom vår socialvård för att på den vägen få dessa personer att i fortsättningen sluta upp med denna hantering. Och jag tror att det är den vägen vi skall gå. Jag har inte hört att någon här har föreslagit någonting annat. Det hade varit värdefullt att höra vad man vill att vi skall göra i stället för det som jag här har sagt att vi vill göra för bekämpande av brottsligheten. Jag skall till sist bara säga några ord till herr Brundin. Jag har i mitt interpellationssvar visat på hur svårt det är att använda den svenska brottsstatistiken. Jag kan inte uttala mig om huruvida förträffligare metoder tillämpas i de andra nordiska länderna som gör att deras statistik kan anses mera tillförlitlig än vår. Man kan emellertid se efter hur mycket de andra nordiska staterna satsar på polisväsendet — och det är siffror som är kontrollerbara. Man kan mäta hur stor del av budgeten som i Norge, Danmark och Finland satsas på polisväsendet och antingen slå ut det per I 000 invånare eller räkna efter hur mycket man i kronor betalar per invånare. När vi har gjort dessa undersökningar för att se om vi kanske här i Sverige satsar för litet på polisen har det visat sig att hur man än mäter — antingen i kronor per invånare eller i antalet poliser per I 000 invånare — har Sverige ett markant försprång. Jag skall inte använda mig av statistik, herr Brundin, men nog skulle man lika gärna kunna säga att ett större antal brott upptäcks i Sverige på grund av att vi satsar så mycket på polisen. Det råder nämligen ingen tvekan om att det finns ett samband mellan antalet poliser och antalet upptäckta brott. Jag vill inte påstå att det är den riktiga förklaringen, men eftersom herr Brundin är så intresserad av detta så föreslår jag att att nedbringa brottsligheten han undersöker om det inte finns ett samband här som kan ge förklaringen.

Herr talman! Herr Eriksson i Arvika har frågat mig om jag är beredd medverka till att ett ökat samrådsförfarande med berörda lantbrukare kommer till stånd i frågor som rör jord förvärv under lantbruksnämndens medverkan samt försäljningar i samband med skapande av t.ex. SR-jordbruk. Herr Eriksson har vidare frågat om jag är beredd medverka till sådan ändring i jord förvärvslagstiftningen att en helt obunden part — en kommunalt utsedd god man ges tillfälle att företräda berörda lantbrukare i frågor om strukturrationalisering i lantbruksnämndens regi. Lantbruksnämnderna har till uppgift bl.a. att hjälpa lantbrukarna att bygga upp bärkraftiga företag. Många faktorer måste tas med vid bedömningen av vem som i första hand bör få köpa till mark i ett område och därigenom få förutsättningar att utveckla sitt företag. Som underlag för beslut i ärenden som rör markdispositioner utför lantbruksnämnderna därför inventeringar, vid vilka lantbrukarna lämnar uppgifter om brukningsenheternas storlek, inriktning och byggnadsbestånd samt sina planer och önskemål för framtiden. I ärenden rörande markdispositioner hörs de direkt berörda lantbrukarna. I detta sammanhang bör även nämnas de ortsombud som är knutna till lantbruksnämnderna. I deras arbetsuppgifter ingår att hjälpa allmänheten med råd och upplysningar om nämndernas verksamhet. De medverkar även i enskilda ärenden. Ortsombuden utses efter förslag av vederbörande kommunstyrelse. De motsvarar således till stor del de gode män som herr Eriksson efterlyser. Beträffande herr Erikssons andra fråga får jag erinra om lantbruksnämndernas sammansättning. I nämnderna ingår lekmannaledamöter. I samtliga nämnder finns representanter för bl.a. jordbrukarna. Frågor om strukturrationalisering prövas av nämndens strukturdelegation. Även i denna ingår lekmannaledamöter samt dessutom lantbruksdirektören, överlantmätaren och länsjägmästaren. Genom delegationens sammansättning har skapats garantier för att ärendena skall få en allsidig och opartisk handläggning. De synpunkter som herr Eriksson lagt fram är således redan beaktade. Jag finner därför inte anledning att vidta några åtgärder.